Fru talman! Sveriges förhållande till främmande makt är gott. Ungefär så brukade det heta förr i tiden, när vårt förhållande till den främmande makten Sovjetunionen var nog så kusligt. I dag vet vi knappt vilka de främmande makterna är -- nya nationer, nya konstellationer, unioner och samvälden dyker upp. Oro och nöd i vår omedelbara omgivning är nya inslag för oss i Sverige, även om samma oro och nöd funnits i vår omedelbara omgivning under mycket lång tid. När järnridån försvann kom verkligheten till Sverige. Rullgardinen åkte upp med en smäll. Yrvaket iakttog vi för första gången vår egen verklighet. Tänk så mycket skönare och enklare när problemen var långt bort, och tänk så duktiga vi var på att lösa dem! Det sista skriket i denna invanda verklighetsflykt är i dag att låtsas att problemen på andra sidan Fredens hav inte är så farliga, att det säkert ordnar sig medan vi blundar och talar om något annat.

Vidare håller vi med om att FN måste bli starkare. Vi behöver en respektingivande världspolis i den grymma värld vi lever i. Vi önskar regeringen lycka till i förhandlingarna om Världens medelpunkt, var ligger den? Ja, inte ligger den i den här kammaren i alla fall. I så fall borde det bl.a. finnas mer människor här. Men Sverige ligger i dag i världens tätaste koncentration av militära stridsmedel, i ett av världens oroligaste hörn, i kanten av ett sammanfallande jätteimperium med militärstridskrafter vars ledning syns växla från dag till dag och vars nyfikenhet på våra skärgårdar säger en del om var denna ledning anser att gränserna går. Detta är inget scenario för drömmare. Vi menar att vaksamhet och handlingsberedskap är självklarheter. Detta gäller militärt, civilt och ekonomiskt. Ekonomiskt tillhör vi västra Europa. Det kanske låter överflödigt att påpeka, men med meddebattörer som Pierre Schori skadar det nog inte -- för honom blir väl mitt nästa påpekande ännu mer upphetsande. Ideologiskt tillhör vi den demokratiska västvärlden. Militärt kommer vi att växa in i den västeuropeiska unionen. Så tror vi inom Ny Demokrati att man kan sammanfatta bilden. Vad är då Europa? Jo, det är det där som ligger mellan Sverige och Cuba och som aldrig riktigt förstod varför vi så idogt stödde Schoris vänner Den nya verkligheten kräver nya tag. Försvaret måste omorganiseras och moderniseras. Kvalitet och teknologi måste ges högsta prioritet. Huvuddragen i sådana planer, regeringens planer, börjar i dagarna skönjas. Vapenindustrin måste få nya, marknadsmässiga riktlinjer och vapenexportlagen ges nytt innehåll så att den kan presenteras i andra publikationer än Grönköpings Veckoblad. Jag hoppas att dessa omställningar är på gång. Regeringen har ju givit signaler. Förvisso kan vi inte hänga kvar i den skandalomsusade luftpastej som hittills försökt dölja vår skenhelighet på detta område. Om vapenexportlagen överförs till ett för denna kammare betydligt mer angeläget och skakande område, nämligen alkoholhaltiga drycker, kanske man bättre kan se vad vapenexportförbudet och dess lag egentligen handlar om. Tänk er spritexportförbudslagen, som säger dels att sprit inte får exporteras, dels att när sprit exporteras skall den endast exporteras till länder där man inte dricker sprit, ja helst till länder där det är med dödsstraff förenat att dricka sprit. Exportansträngningarna kommer därför, liksom spritmaterialinspektionens verksamhet, att koncentreras på marknadsföring i Saudiarabien. Tack och lov kommer då plötsligt en jättebeställning på 50 miljoner flaskor brännvin från en absolutist i Singapore. Förvåningen blir så småningom omfattande och breder ut sig över alla partigränser när man hittar 500 flaskor Östgöta En passande lösning vore kanske att göra så dåliga vapen att ingen vill ha dem. Om detta kan vi starta en utredning, som lämpligen bör pågå i fem år. Eller varför inte satsa på den självutplånande roboten Bumerang? Detta om försvarsindustrin. Ny Demokrati menar att sanktionerna mot Sydafrika måste hävas. Sydafrika är det enda land vi har sanktioner mot. Är inte detta litet löjligt? Är världen så trevlig och gullig att alla skummisar sitter nere i Sydafrika och alla goda människor med stora, moraliska hjärtan här uppe i närheten av polcirkeln? Är det detta vi menar med ''global balans''? Vi får nog se upp så att vi inte verkar vara ett ''det världsfrånvarande världssamvetet''. Men visst är vi bra på att peka finger på andra, och Sydafrika är precis så där härligt långt borta att vi kan vara experter, magistrar och kvacksalvare på en gång och, icke minst, mycket nöjda med oss själva. Det är tur för Nya Zeeland att man håller sig i skinnet. Nya Zeeland ligger nämligen exakt på andra sidan jordklotet och skulle därför vara nästa mål för vår verksamhet. Riksdagen kommer att ha en särskild debatt om biståndspolitiken, men givetvis kan man inte tala om utrikespolitik utan att nämna biståndet. Behoven är omätliga, och vi behöver inte leta i fjärran länder för att finna dem -- de finns redan på andra sidan Östersjön. U-hjälpen behöver läggas om, och områden i vår närhet behöver ges hög prioritet. Investeringsbehovet i Östeuropa har uppskattats till mått som räknas i tusen miljarder dollar. Detta behövs för att bygga upp det som socialisterna fördärvade. Det är något för Pierre Schori att tänka på när han är på väg till Piteå eller vart han nu skall åka. Vad gäller den traditionella u-hjälpen borde det vi nu vet om missbruk, slarv, korruption, hjälp till terroristorganisationer, stöd av kommunistiska diktatorer, osv. ha varit nog för att den nya regeringen helt skulle ompröva u-hjälpen och bums lägga ned SIDA. Regeringen tycks i stället ha gått på en annan linje innebärande antagandet att ''de bättrar sig nog''. Det är en mycket stringent politik. Måhända betyder ''de bättrar sig nog'' att färre människor slås ihjäl och att färre medborgare torteras -- vad vet vi egentligen om sådana förhållanden? Om vår u-hjälp skall få trovärdighet kan vi inte fortsätta att vara vare sig flata, godtrogna, slarviga eller dumma. Vi kan heller inte låtsas att pengarna kommer från ovan, att SIDA:s anslag är SIDA:s pengar. Gång på gång måste politiker, verk och myndigheter bli påminda om att varenda krona kommer från skattebetalarna. Regeringen har alltså inte ändrat på någonting. Det är samma mottagarländer. Det är högre belopp. Det är samma organisationer, plus några rader i regeringsförklaringen. Pierre Schori borde vara nöjd. Alla hans gamla polare är kvar på listan. Den enda synliga förändringen blir kanske att en terroristorganisation i Angola inte får pengar direkt i fortsättningen, vilket säkert gör att man längtar efter den gamla goda tiden. Vi måste sätta upp hårda villkor vad gäller mottagarländernas vapeninköp. 13 gånger -- eller det belopp som vi skänker till mottagarländerna används till vapeninköp. Detta är en sanning som är så pass obehaglig att den behandlas av regeringens särskilda ''strutsdepartement''. Man stoppar ner huvudet i sanden en stund. Sedan tar man upp det igen och tittar med rödsprängda ögon ut över en ny oskyldig värld. Den fortsatta hjälpen till traditionella u-länder måste riktas mot ett av världens största och mest explosiva problemområden: den snabba befolkningsökningen. Med nuvarande takt fördubblas befolkningen i Afrika på 20 år och i hela världen på 40 år. Utan familjeplanering, födelsekontroll m.m. blir u-hjälpen egentligen enbart destruktiv. U-hjälpen måste styras, organiseras och dimensioneras på ett annat sätt, med andra metoder och med tanke på den verklighet som vi i dag lever i. Så till nästa fråga. Tänk vilken härlig utmaning det vore att fräscha upp och modernisera hela den svenska marknadsföringsapparaten utomlands -- dvs. den som sköter diplomati, export, turism, bistånd osv. från diverse svenska statliga kontor, organisationer och ambassader! Vår utrikespolitik måste bli ett instrument för att visa hur attraktivt vårt land är både för utländska turister och för utländska företag. Ulf Dinkelspiels resa till Japan är ett exempel, även om han hade oturen att få bära på en stor ryggsäck med svensk dumhet på den viktiga trippen. Det skall nämligen minsann inte byggas något i byggarbetslöshetens Sverige. Investerar inte vi själva, skall heller inte japanerna få göra det. Det är säkert en logik som får dem att klia sig bakom örat när de hör det här. Turismen brukar vi tala om. Turismen är en sak som vi i denna kammare ständigt behöver bli påminda om. Den är världens största industri, och dessutom växer den snabbt. Genom allvarliga missgrepp har detta inte avspeglats i Sverige. Men det går att ändra på det. En aktiv och professionell marknadsföring av vårt underbara land skulle kunna få turismen att växa snabbt, och då skulle också skatteintäkterna och bruttonationalprodukten växa. Sysselsättningen skulle öka osv. En förändring av sättet att sälja Sverige skulle parallellt med EG-anslutningen kunna göra Sverige till ett mycket intressant land för etablering av utländsk industri. Hansaområdet, som det hette förr i tiden, eller, med en modernare term, Östersjöområdet har en mycket stor del av världshandeln. Det är vårt område. Där är vi med. Där ligger vi inte i utkanten. Ett sådant koncept kan locka många att etablera sig i Sverige. Alltså: Etablering av utländska företag måste välkomnas. Sverige måste aktivt marknadsföras som etableringsland i Europa. Se på möjligheterna! Försjunk inte i vanlig ordning i suckar över svårigheterna! Vi gnäller, kräver och försvårar och sedan, när arbetslösheten kommer, tycker vi att det är så orättvist. Nu skall jag göra något så olämpligt som att presentera några nya grepp. Jag vet att det är vågat, för att inte säga övermaga, i ett sammanhang där man anser det vara häftigt nog att upphöja fyra år gamla motioner till regeringspolitik. Jag hinner bara med ett förslag i detta inlägg. Det gäller då förslaget att adoptera ett land -- hoppsan! Det gäller alltså inte att ockupera eller kolonialisera, utan det gäller att just adoptera. Det finns uppenbara problem med att få i gång näringsliv, handel, utveckling, distribution, industri, miljöinvesteringar osv. i de baltiska staterna. Men om vi adopterade exempelvis Estland -- jag måste tillägga att jag t.ex. inte har haft några samtal med estländarna -- garanterade estländarnas handel och valuta och tillsammans med dem byggde upp samhälle och industri, skulle båda länderna kunna få stor glädje av varandra. Utvecklingen i Estland skulle kunna gå mycket snabbt. Sysselsättningen i Sverige skulle verkligen kunna få en injektion och hela samhället en ordentlig utmaning. Kunskapsöverföringen, som utrikesministern ville prioritera, skulle bli en självklarhet. Estlands ekonomi är med våra mått mätt mycket liten. Estland och Sverige skulle fortsätta att vara två olika enheter, stater, med exempelvis helt olika lönelägen. Vi skulle få ett Hongkong i vår egen sfär -- vilket drag under galoscherna! Denna idé har vi i en något modestare form lanserat som en valutagarantifond i några motioner. Landet behöver inte vara Estland. Men det skulle med fördel i varje fall kunna vara

Fru talman! Låt mig först uttrycka min glädje över att Pierre Schori nu driver på i rätt riktning. Han vill öka stödet till Central och Östeuropa. Han vill skynda på regeringen. Men visst är det en smula ironiskt och kanske t.o.m. en smula magstrakt att höra Pierre Schori säga det han säger. Pierre Schori ställde sig i det längsta kallsinnig till Baltikums självständighetssträvanden. Så sent som 1989 förklarade han att det var ofrånkomligt att de baltiska staterna var en del av Sovjetunionen. Han är ju också representant för socialdemokratin, som i regeringställning hade ytterligt svårt att både tankemässigt och i praktisk handling få i gång ett samarbete med Central och Östeuropa. Samarbetet med Central och Östeuropa låg på en så låg nivå att regeringen nu vill höja nivån så att omfattningen blir tre gånger större. Regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen i denna fråga. De förslag som regeringen har lagt fram i riksdagen kan med riksdagens benägna bistånd först träda i kraft vid halvårsskiftet juni-juli innevarande år. För att se till att vi inte behöver vänta så länge har utrikesutskottet mycket glädjande hjälpt regeringen genom att ställa multilaterala medel, avsatta i en särskild EFTA-fond för Jugoslavien, till regeringens förfogande. Det har möjliggjort att vi faktiskt har kunnat göra insatser även nu när vi har haft att verka enligt den gamla regeringens budgetanslag. Vi har kunnat öka stödet till de baltiska staterna. Vi har kunnat lämna en suveränitetsgåva före jul till de baltiska staterna på 10 milj.kr. vardera. Vi har kunnat satsa ett ganska avsevärt katastrofbistånd för att hjälpa dem i deras nödläge. Det är bra. Det måste innebära, Pierre Schori, att regeringen kommer att få stöd för sina förslag i utrikesutskottet. Vi kommer att få en kraftigt ökad ram för Central och Östeuropaanslaget. Jag vet dessutom att regeringens samordnare för insatserna till Centraloch Östeuropa var i utrikesutskottet i går och föredrog de riktlinjer som regeringen har enats om för biståndet till Baltikum och Centraloch Östeuropa. Jag ser med tillförsikt fram emot att denna hjälp kommer i gång -- den har kommit i gång -- och att vi även får en organisation inom utrikesdepartementet och utanför UD självfallet som kan hantera dessa frågor. Den fanns inte heller när ni lämnade Arvfurstens palats. Det som bekymrar mig mera är Pierre Schoris mycket klart uttalade oro för att regeringens Europapolitiken, skall gå ut över regeringens globala engagemang. Jag tycker att det är allvarligt. Det innebär ju att socialdemokraterna själva inte tycker och tror att det går att klara av såväl ett Europaengagemang, en kraftfull Europapolitik, som en kraftfull global politik. Den nuvarande regeringen är övertygad om att det går. Vi arbetar efter denna riktlinje. Vi är förvissade om det går att klara av både en kraftfull Europapolitik och ett globalt engagemang. Hur är det med svensk socialdemokrati? Klarar man inte båda dessa saker? Det vore intressant att få svar på den frågan. Vi i regeringen ser ingen motsättning mellan vårt deltagande i ett Europasamarbete och vårt engagemang i världen i övrigt. Vi lever i en värld av ömsesidigt beroende. I dag står mänskligheten inför en serie problem och utmaningar som måste lösas globalt. Jag nämnde i utrikesdeklarationen kärnvapenspridningen, kränkningen av de mänskliga rättigheterna och miljöproblemen. I fråga om biståndet står vi fast vid enprocentsmålet. Vi har föreslagit att samarbetstödet till Cenral och Östeuropa skall gå ut över ramen för det vanliga ulandsbiståndet. Därigenom är regeringen generösare än den föregående regeringen. Samtidigt verkar vi för att ge biståndet en bättre inriktning, så att vi solidariserar oss med enskilda människor, inte med enskilda regimer. Vi vill ge ett starkare stöd åt mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomiska lösningar, så att biståndet kommer till bättre användning i framtiden. Regeringen har vidare mycket klart uttalat sitt stöd för FN och strävandena att stärka denna globala samarbetsorganisation såväl i FN:s generaldebatt som i den svenska riksdagen. Under den gångna hösten presenterade de nordiska länderna för FN:s generalförsamling konkreta förslag på detta område, med tonvikt på den fredsskapande verksamheten. Vid det nordiska utrikesministermötet i januari översände mina kolleger och jag ett särskilt memorandum till FN:s säkerhetsråd inför dess toppmöte i New York. På det sättet kunde vi ge impulser till stärkandet av FN:s konfliktförebyggande och fredsbevarande verksamhet. Genom vår satsning på EG, ESK och FN har vi demonstrerat att vi i det internationella arbetet söker lösa viktiga problem i samarbete med andra länder. Ett starkt stöd för FN har varit en svensk tradition. Alltför ofta har dock vår utrikespolitik bestått i att vi på egen hand eller i tvivelaktigt sällskap kritiserat länder som borde ha varit våra samarbetspartner. Det är denna regerings övertygelse att vi har en konstruktiv roll att spela i ett Europa, som är öppet mot världen och som genom sitt engagemang för demokrati och samverkan kan tjäna som ett exempel på det globala planet. Vi vill vara en aktiv partner i ansträngningarna att tillsammans med andra länder bygga upp en bättre världsordning. Jag skulle vilja kalla detta en samverkanslinje, i stället för Alleingang, för en bättre värld. Pierre Schori nämnde betydelsen av enighet i utrikespolitiken, och det var bra. Jag nödgas att i detta sammanhang ta upp en aktuell fråga. Står Irland skall inställas? Regeringen vill ha ett svar. Vi anser att det är viktigt att få veta om Pierre Schori och svensk sociademokrati står bakom detta krav.

Fru talman! Anledningen till att vi i vår deklaration, som jag läste upp, har uppehållit oss så pass länge kring Östeuropa och de gamla sovjetrepublikerna är att de i allra högsta grad har att göra med vår säkerhet samt med Europas och världens säkerhet. När nu ändå så mycket pengar som 45 miljoner dollar avsattes för tre år sedan, är det rimligt att fråga sig varför inte mer än 20 % av dessa betalats ut. Är det verkligen så att det av västvärldens hyllningar till frihetens och demokratins genombrott bara blir en rännil av bistånd i avvaktan på att marknaden skall lösa alla problem. Så tänkte man faktiskt inte när Västeuropa på fötter. Det var en blandning av olika åtgärder som sattes in. Vad som nu behövs är en bråkdel av det resursflöde som på nolltid gick att mobilisera för kriget vid Persiska viken. Sedan vill jag uppmana Margaretha af Ugglas att studera dossierna på UD litet mera. Av dem framgår när det gäller det bistånd som den socialdemokratiska regeringen gav till Baltikum och till Polen att biståndet till Baltikum är det största av alla bistånd och biståndet till Polen ett av de största. Vi satte i gång över 300 projekt, stora som små, som täcker in alla samhällets sektorer, just under de rubriker som Margaretha af Ugglas läste upp här och som hon utgav för att vara nya, vilket de icke är. Detta bistånd tog i anspråk 3 Det som vi nu kritiserade var att mycket tid har gått till spillo. Vi trodde att ni var färdiga att sätta i gång. Ni håller på att utreda och jag vet inte vad. Ni är kanske heller inte eniga. Detta har försinkat framförhållning och annat när det gäller Östeuropabistånd. Det behövs insatser på särskilt tre områden. För det första behövs det miljöinsatser i Östersjöregionen. Ronnebykonferensen bröt årtionden av låsningar kring Östersjön. Dessa låsningar utgjorde ett hinder mot gemensamma satsningar för att återställa Östersjöns miljö. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte ens tar upp ''miljö'' nämns knappast över huvud taget i förslaget. För det andra behövs det ett samlat program för att förbättra livsmedelsproduktion och distribution. Man kan inte bara åka med ett plan till S:t Petersburg. Det är alltså en kris i livsmedelsförsörjningen, som innebär lidande och att hela reformprocessen kan hotas. Därför borde regeringen undersöka möjligheterna till ett samlat program, där man mobiliserar svenskt näringsliv, kooperationen, lanbruksrörelsen, folkrörelserna och ett strategiskt tekniskt bistånd för att förbättra livsmedelsförsörningen i hela regionen, inkluderande S:t Petersburg och omkringliggande ryska, vitryska och ukrainska områden. För det tredje behövs det starka ekonomiska reformprogram för de baltiska republikerna. Den tidigare regeringen lade en grund för att Sverige skulle kunna spela en central roll i ett samlat ekonomisk-politiskt stöd för att återupprätta de baltiska staternas ekonomiska suveränitet, bl.a. genom förberedande studier, kontakt och utbyte med svenska myndigheter och internationella organisationer osv. Det är en sak som jag finner märklig, men som Margaretha af Ugglas kanske kan förklara för oss här i dag. Det förefaller att vara ett dubbelspel på gång när det gäller det baltiska guldet. Margaretha af sade i denna kammare att detta guld skulle återbetalas till Baltikum. De baltiska folken skulle kompenseras. När hon sedan pressades på hur betalningen skulle gå till, verkar det som att pengarna skulle tas ur biståndet. Det är varken återbetalning eller kompensation. Det var inte konstigt att Andres Küng sade att det var skandal, och att Landsbergis brinnande buske i Vilnius brann ännu mer. Jag menar inte, fru utrikesminister, att Sverige måste kompensera för guldet. Gjort är gjort, även om det var fel, så att säga. Dessutom är vårt samarbete i övrigt med de baltiska staterna värt guld. Men att förespegla en sak och sedan göra en annan är att föra oss bakom ljuset. Att säga att det är fråga om kompensation, men att ta ur befintliga, redan avsatta medel, är ett språkbruk som inte liknar George Marshalls, utan George Orwells.

Fru talman! Jag tycker att det var utmärkt att Ian Wachtmeister retirerade från ståndpunkten att vi skulle adoptera Estland. Det var bra att tonläget sänktes litet grand i de här frågorna, och jag hoppas att det fortsätter på det sättet i den här debatten.

När Latinamerikas ekonomier på många håll brakar ihop på grund av den strukturanpassningspolitik som de här institutionerna har bedrivit hotas ju också de demokratiska landvinningarna. Blir det kaos i länderna kan vi snart vara tillbaka i ett läge då militärdiktaturerna åter breder ut sig. Sydostasien är ett bra exempel. Många u-länder kan lära sig av Sydostasien. Man fick en massiv hjälp förstås, man såg till att man hade självförsörjning, att det blev jordbruksöverskott som gjorde att man på egen hand kunde industrialisera och tillverka jordbruksmaskiner m.m. för att så småningom få i gång en export. Detta är ju egentligen en annan linje än den som Världsbanken och Internationella valutafonden i dag förespråkar. De menar ju att man direkt bör satsa på export av grödor och produkter. Jag noterar också, fru talman, att jag inte fick någon reaktion från utrikesministern beträffande ett eventuellt stöd eller initiativ till förmån för årsjubileet av utplundringen av denna del av världen. Men hon har ju som sagt en chans till. Naturligtvis uppskattar jag också utrikesministerns positiva skrivning och engagemang för Förenta nationerna. Men det arma Förenta nationerna har ju utnyttjats av stormakterna -- särskilt av kanske den nu enda kvarvarande stormakten -- för sina syften under åren efter andra världskriget. Det finns många exempel på detta. Här har alltså de små alliansfria staterna haft en uppgift att slå vakt om FN:s höga mål och principer. Jag skall bara ta ett exempel på ett område där vi känner en viss oro. FN:s fredsplan för Västsahara är allvarligt hotad på grund av Marockos sabotage. Folkomröstningen kunde inte hållas i januari som planerat utan är nu uppskjuten på obestämd tid. Vallängderna har inte kunnat färdigställas inför valet, därför att Marocko transporterar in marockaner i Västsahara och registrerar dessa i stället för de saharier som avlidit sedan den spanska folkräkningen gjordes 1974. En pakistansk FN tjänsteman har hjälpt till genom att till Marocko överlämna disketter som innehåller personförteckningarna. FN-styrkornas försörjning hindras också av Marocko. Styrkorna utsätts för hot om beskjutning. Canada överväger att dra tillbaka sin kontingent, och FN:s speciella representant har avgått. FN-styrkan är hotad när det gäller finansieringen. FN kritiseras nu för att inte ha reagerat på Marockos brott mot vapenvilan. Man frågar sig också om Sverige ställer upp på att FN får förolämpas på det sätt som skett. Den västsahariska befrielserörelsen Polisario vill rädda FN-planen, men då måste FN agera med betydligt större auktoritet gentemot Marocko. FN:s generalsekreterare Butros Ghali skall presentera en ny rapport om läget i Västsahara före denna månads utgång. Vi menar att Sverige måste agera kraftfullt, så att den sista kolonin i Afrika kan avvecklas. Fredsplanen får inte förfuskas utan måste snarast genomföras. Om den misslyckas vore det en tragedi för det sahariska folket, och det vore ytterligare en bakläxa för Förenta nationerna. Ett annat exempel är naturligtvis de röda khmerernas folkmord i Cambodja. Efter det att röde khmer-ledaren Khieu Samphan tvingades fly för att undgå att lynchas av rasande människomassor har han nu kommit tillbaka och inkvarterats i samma hotell som FN:s sambandsofficerare. Här sitter slaktaren från Det är en absurd situation att FN har råkat bli beskyddare av dessa folkmördare. De utländska frivilligorganisationer som arbetar i Cambodja har vädjat till de västliga demokratierna, och särskilt nämnt Sverige, för att man skall kunna få till stånd en Cambodjalösning utan Pol Pot. Det har föreslagits att Pol Pot och hans närmaste medarbetare skall ställas inför någon form av internationell tribunal och avkrävas ansvar för sina brott. Prins Sihanouk har föreslagit detsamma, och han har också uttryckt förväntan om att Sverige skall ta någon form av initiativ. USA:s utrikesminister James Baker uttryckte liknande tankar i höstas. Vi menar att Sverige eventuellt bör ta initiativ till en sådan tribunal, både för att få folkrätten respekterad och med tanke på omsorgen om det cambodjanska folket.

Fru talman! Pierre Schori svarade mig inte på frågan om han och det socialdemokratiska partiet står bakom Mona Sahlins krav att statsbesöket i Irland skall inställas. Det är viktigt för regeringen att få besked på denna punkt. Han hade inte heller någon synpunkt på min fråga om han och socialdemokratin inte tycker att det är möjligt att förena en kraftfull Europapolitik med ett globalt engagemang. Jag tycker det vore bra att få ett svar också på den frågan. Regeringen ser det som en mycket viktig uppgift för den svenska utrikespolitiken att just förena båda dessa saker -- en kraftfull Europapolitik och ett globalt engagemang. Det finns en kraftig motsägelse i Pierre Schoris beskrivning av biståndet till Central och Östeuropa. Om nu allt var så bra som han säger, om den gamla regeringen hade kommit i gång med så utmärkta insatser, skulle väl inte otåligheten i dag vara så stor för att regeringens förslag till riksdagen, den nya miljarden, skall kunna användas. Då hade inte behovet varit så stort som det har varit att utrikesutskottet och riksdagen ger regeringen en möjlighet att använda de multilaterala pengarna i EFTA-fonden. Nu var behovet oerhört stort, eftersom vi hade, och fortfarande har, att röra oss inom den smala ram som den gamla regeringen anvisade för biståndet till Central och Östeuropa. Det förvånar mig inte att Pierre Schori tycker att det inte är så viktigt att lämna tillbaka baltguldet. Regeringen betraktar detta som en moralisk fråga. Däremot tycker jag faktiskt inte att det anstår president Landsbergis presstjänst att ha synpunkter på vilket anslag regeringen och riksdagen väljer för att åstadkomma detta. Svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta är förankrad i denna kammare och inte hos någon presstjänst borta i Litauen. Fru talman! Jag skulle vilja använda den här tiden för att säga några ord beträffande temat nedrustning och säkerhet i en ny tid. Detta har ännu inte berörts så mycket i utrikesdebatten. Regeringen tycker att dessa frågor är mycket viktiga, och vi arbetar med dem. Jag lät tillsätta en expertgrupp som skall göra en översyn av den svenska nedrustningspolitiken i en förändrad internationell miljö. När jag presenterade expertrapporten i januari gav jag också några riktlinjer för den fortsatta verksamheten på området. Jag nämnde att en av de viktigaste och mest akuta frågorna gällde kontrollen av kärnvapen och kärnteknologi i det sönderfallna Sovjetunionen. Det här är frågor som vi sedan dess har arbetat vidare med.

Förutom de aktiviteter som jag just nämnt beträffande grannstaterna i öster, söker vi stärka de viktigaste elementen i den internationella nukleära icke-spridningsregimen genom att söka förlänga icke-spridningsavtalet NPT för längsta möjliga tid när det skall fattas beslut om avtalets framtid 1995.

När det gäller kemiska vapen är Sverige en pådrivande kraft i förhandlingarna i Genève om en heltäckande konvention som vi hoppas skall kunna antas under året. Jag hade den australiska ambassadören hos mig i går. Han överlämnade det förslag som Australien har utarbetat till en heltäckande text. I höstas anslöt Sverige sig vidare till exportkontrollregimerna, Australiengruppen för kemiska och biologiska vapen samt MTCR, Missile Beträffande konventionella vapen var Sverige medförslagsställare till Generalförsamlingens resolution i höstas om upprättandet av ett FN register för handel med konventionella vapen. I ett första skede uppmanas FN:s medlemsländer att lämna uppgifter om export och import av tyngre konventionella vapen fr.o.m. den 1 januari 1992. Vi anser att det är högst angeläget att vidareutveckla sådana initiativ för att begränsa internationell vapenhandel och spridning av avancerade vapensystem till länder med instabila förhållanden och odemokratiska regimer. När det gäller nedrustning och säkerhet vill jag också peka på de möjligheter som öppnas inom ESK. Vid uppföljningsmötet i Helsingfors nästa månad kommer vi att verka för ett stärkande av organisationens konfliktlösande och fredsbevarande förmåga. Tillsammans med de övriga nordiska länderna verkar vi för att ESK skall kunna upprätta en fredsbevarande styrka. Av stor betydelse för Europas framtida säkerhet blir skapandet av ett nytt säkerhetsforum i ESK:s regi. Detta kommer att spela en övergripande roll när det gäller förtroendeskapande åtgärder och konventionell rustningskontroll, men blir viktigt också när det gäller icke-spridningsproblematiken. Vi ser ökade möjligheter til samarbete med de nordiska länderna i detta sammanhang. Regeringen kommer alltså att aktivt driva nedrustnings och rustningskontrollpolitiken, inte bara i Europa utan också på det globala planet. Det är nu exakt 100 år sedan International Peace Bureau grundades i Genève för att söka främja internationellt samarbete och fredliga lösningar på konflikter mellan staterna. Två världskrig och ett kallt krig har utspelats sedan dess. Först nu har vi en möjlighet att med gemensamma krafter och i stor utsträckning i Europa på gemensamma värderingar skapa ett hållbart internationellt system för att fullfölja dessa syften.

Fru talman! Fru utrikesminister! Det är bra åtgärder som utrikesministern redovisar. Det är på det sättet som svensk expertis och sakkunskap skall användas i de internationella nedrustningsförhandlingarna och i arbetet där. Det är utmärkt. Något som vi alla som sitter i denna sal och som lyssnar lider av när det gäller gångna tiders synder på upprustningsområdet är provsprängningarna av kärnvapen. Alla har vi en del av strontium 90 i vår benstomme. Ett första steg på väg mot en kärnvapenfri värld är att man stoppar alla provsprängningar av kärnvapen. Kärnvapnen behöver inte förbättras, förnyas och utvecklas ännu mer, när vi inte längre har någon reell fiende. Detta är alltså en oerhört viktig sak. Sovjetunionen, när den fanns, vidtog ensidiga åtgärder för att inställa kärnvapensprängningar under en lång tid, 18 månader. Och det var Gorbatjov som gjorde detta. USA har ständigt vägrat att gå med på stopp för provsprängningar. Därför undrar jag, men jag är inte säker på att Margaretha af Ugglas kan svara på det, om Carl Bildt utnyttjade tillfället vid sina samtal i Washington att ta upp denna centrala punkt i nedrustningsarbetet och redovisa den traditionella svenska inställningen och det hot som de fortsatta provsprängningarna alltjämt utgör. Beträffande Mona Sahlin och Irland vill jag säga följande. Mona Sahlin är som vi vet en engagerad person. Hon känner starkt, som många andra, för sin medsyster och medmänniska i den irländska 14 åringen. Jag önskar att utrikesministern skulle bry sig lika mycket om denna flicka som om Mona Sahlins uttalande. Mona Sahlins uttalande är naturligtvis en reaktion på att det officiella Sverige ännu inte har sagt något. Skapa klarhet där och tala om var regeringen står, så kommer också det hot som Margaretha af Ugglas tycks uppleva genom denna spontana reaktion från Mona Sahlin att undanröjas. Vårt parti är inget centralstyrt Karl XII-parti som Ny Demokrati. I vårt parti tar man spontana initiativ när man känner starkt i en fråga. Men redogör för vad regeringen tycker när det gäller detta övergrepp mot en 14-åring, så kommer både kungen och drottningen och även utrikesministern att kunna åka till Irland. Jag skulle vilja ta upp en sak som jag nämnde inledningsvis i mitt huvudanförande, och det gäller falsk deklaration i regeringsförklaringen. Regeringen talar om demokrati men ställer inte upp när demokratin är hotad. Jag tänker på Venezuela. För två veckor sedan gjordes ett försök till statskupp av militären. Militären använde ett språk som Ny Demokrati använder, dvs. ett populistiskt, och ville störta den folkvalda regeringen. Det gjordes uttalanden i hela världen, från EG, Bush, Mitterand, osv., eftersom man vet att uttalanden i en sådan situation -- och detta var ett angrepp mot en av Latinamerikas mest stabila demokratier -- är viktiga för att visa kuppmakarna att de är isolerade, för att visa folket i Venezuela vad omvärlden tycker och för att visa att man ställer upp för den lagliga och folkvalda regeringen. Sverige teg. Och jag vet också att det var på uttrycklig order man inte sade något. Sverige teg förstås inte helt. Ingvar Carlsson gjorde ett uttalande. Jag skickade också ett uttalande till min vän presidenten Carlos Andrés Perez i Venezuela. Men det officiella Sverige teg. När demokratin är hotad, även om det är fråga om ett land utanför Europa, då tiger man och sviker. Vad tror utrikesministern att det ger för signaler till regeringarna i Latinamerika? Även dessa länder vill vi gärna ha med i vår säkerhetsrådskandidatur. Margaretha af Ugglas frågade om socialdemokratin kan ställa upp för ett europeiskt samarbete lika väl som för ett globalt och kraftfullt sådant. Svaret fanns med i mitt huvudanförande. Det är helt uppenbart. Vad som också är uppenbart är att i utrikesministerns tal i dag har det skett en omvandling under galgen. Man har mätt verkligheten och sett att det finns litet mer än EG som gäller och den s.k. europeiska identiteten. Det finns ett ESK som får starkare och starkare konturer och en viktigare och viktigare position i det alleuropeiska säkerhetsmönstret. Och det finns ett Förenta nationerna som blir viktigare och viktigare och som man inte brydde sig om tidigare i sina uttalanden, och där Sveriges kanditatur till säkerhetsrådet också rycker närmare. Därför gör regeringen dessa uttalanden, och det är väl bra, och jag är glad för dem. Fortsätt i den stilen! Till slut vill jag säga att greve Wachtmeister här ofta angriper min person. Det är jag nöjd med, eftersom jag vet vad det betyder. Det betyder att han har förstått och lyssnat till vad jag har sagt här och vad jag säger på möten där vi talar om solidaritet och inlevelseförmåga i andra människors villkor och om att Ny Demokratis ledning sprider förakt, förtal och fördomar om människor som inte råkar vara födda på den bråkdel av jorden som är svensk. Det är jag glad för att han har noterat. Jag kommer att fortsätta att driva linjen för solidaritet med alla och upplysning om invandrarnas betydelse för Sverige och flyktingskapets helvete, oavsett vad Ian Wachtmeister säger. Det är någonting annat än att

Herr talman! Ian Wachtmeisters bekymmer för de öppnade registren kommer åtminstone delvis att skingras när vårt parti publicerar en vitbok över de relationer som historiskt har förevarit och som vi nu kan arbeta med på ett annat sätt. Jag har inte fått något svar på mina frågor om Cambodja. Jag tolkar detta som att några initiativ från regeringen i detta avseende inte är att vänta. Margaretha af Ugglas talade i sitt inledningsanförande mycket om mänskliga rättigheter och demokrati, och det är naturligtvis oerhört bra och viktigt. Men det finns här som hos alla andra länder en dubbelhet i detta budskap. Vi har bestämt oss för att Kina är en så viktig handelspartner att omsorgen om de mänskliga rättigheterna fått vika. Vi beviljar numera Kina ukrediter trots att regimen massarresterar, håller rättegångar inför masspublik och omedelbart verkställer dödsdomar, torterar och tvångsaborterar. I Kina finns mängder av politiska fångar. Myndigheterna letar efter otillåtna idéer i akademiska avhandlingar. Förtrycket har hårdnat i muslimska områden och i Tibet. Likaså väntas vår handel med Iran kraftigt öka. Regimen i Iran är enligt Amnesty International en av de regimer som begår de mest omfattande brotten mot mänskliga rättigheter. Herr talman! Om det nu äntligen blir fred i Centralamerika, och de krig som där pågår kommer att avvecklas, återstår de ursprungliga krigsorsakerna, nämligen fattigdomen, arbetslösheten och orättvisorna i jordfördelningen. Det är inte samma Centralamerika som för, låt oss säga, tio år sedan. Nu finns mängder med vapen, förmodligen också svenska vapen, i området. Kombinationen av demobilisering av soldater och massfattigdom, delvis framtvingad av Internationella valutafonden, kan leda till en utbredd kriminalitet och ''banditism''. Som jag sade kan hot om militärkupper uppstå igen. Den stora osäkerheten för Centralamerika utgörs, enligt min mening, av vilken politik som USA kommer att föra i regionen. Är det Monroedoktrinen som också fortsättningsvis kommer att tillämpas? En annan oviss faktor är Centralamerikas ställning mellan handelsblocken. EG:s inre marknad och det nordamerikanska frihandelsblocket kan komma att innebära nya hinder för den centralamerikanska exporten -- som redan drabbats hårt av råvaruprisernas fall. I Nicaragua hotas freden. ''Recontras'' terroriserar landsbygden. Sandinistledare skjuts, och lärare, läkare och andra nyckelpersoner råkar illa ut i fredsprocessen. Lanthandlare rånas och jordbrukskooperativ beskjuts. Det enda sättet att återföra dessa soldater till ett fredligt liv är att ge dem jord och att äntligen genomföra jordreformen. Fredsöverenskommelsen i El Salvador är bräcklig. Det är ovisst om de stora jordägarna kommer att upplösa sina privatarméer. Tre miljoner flyktingar skall repatrieras och få jord att odla egna livsmedel på. Costa Rica får visserligen miljöbistånd. Men nu söker de stora multinationella skogsbolagen rätt att avverka skogarna i Nicaragua och Honduras, till förtvivlan för stora delar av befolkningen. I Guatemala fortsätter krigshandlingar och mord. Så sent som under första halvan av januari i år mördades 25 människor i Guatemala. Befrielserörelsen URNG försöker få till stånd förhandlingar med regeringen. Där finns också möjligheter till initiativ från svensk sida, inte minst med samtalspartnern i Washington. De som får betala det högsta priset för skulderna till den rika världen, som fortfarande är på ca 1 400 miljarder dollar, är barnen i tredje världen. Enligt barnkonventionen från 1989 skall staterna ge prioritet åt barns intressen och utnyttja sina resurser till det yttersta för att göra verklighet av barnets rättigheter. Vi måste öka det politiska trycket på regeringar i länder där barn misshandlas. Regeringarna har det yttersta ansvaret för den polis och militär som torterar och dödar barn. Bara i 1990. Annika Åhnberg kommer längre fram i debatten att tala mer om barnen i tredje världen. Herr talman! Det räcker inte med fördömanden. Vi måste också ge ett bättre och aktivt stöd för dem som slåss för demokrati och mänskliga rättigheter och vill leva utan förtryck. Vi tror inte på den embargopolitik som USA för mot Cuba. Det är uppenbart att USA:s politik snarare leder till att regimen får argument för en hårdhänt politik när USA vidtar ekonomisk utpressning och visar militära muskler. Att USA bestraffar ett helt folk med fattigdom och umbäranden gagnar inte kampen för demokrati. Det är det kubanska folket som kan ändra politiken. Sveriges solidariska identitet i världen måste vara att stödja folkens egna ansträngningar att skapa bättre levnadsförhållanden och mänskliga rättigheter. I vår nu så Europainriktade debatt får vi inte glömma att Europa är större än EG och världen är ännu större än Europa.

Herr talman! För att vi i Sverige skall kunna utveckla välfärden och i framtiden skapa sociala och materiella förbättringar, kommer vi att vara beroende av ett väsentligt ökat europeiskt samarbete. De senaste åren har ekonomierna sammanflätats dramatiskt tätare än någonsin tidigare. Vi socialdemokrater menar att vi också har ett bidrag att ge till Europas utveckling i den omvälvning och i den omstöpning som nu pågår. Vi har något att bidra med när det gäller sysselsättningspolitik, arbete och välfärd, när det gäller miljö, fackligt inflytande, att skapa bättre förhållanden i arbetslivet, i frågan om kampen mot främligsfientlighet och rasism, och det arbete som alla måste delta i för att underlätta Östeuropas övergång till demokrati och en modern ekonomi. Detta har vi belyst i vår partimotion om EG. Med EES-avtalet blir vi helt ekonomiskt inlemmade i EG:s inre marknad. Det är också avsikten med avtalet. Det vore orimligt om vi då inte också skulle kunna vara med och delta där de beslut fattas som kommer att påverka vår dagliga ekonomiska verklighet. Jag tror att det snarare är så, att om vi skulle säga nej till medlemskap i EG, skulle framtida generationer komma att fråga sig vad det var för politiker som arbetade i Sverige i början av 1990-talet och som kunde acceptera att Sverige blev ekonomiskt helt beroende av EG:s marknad, men som såg till att vi inte fick inflytande och vara med i de beslutande församlingarna. Jag tror att man i så fall, med viss rätt, skulle se på oss med en blandning av rejält oförstående, ilska och besvikelse. Ett medlemskap i EG är på många sätt viktigt för Sverige. Det är i det sammanhanget oroande att Bildt-regeringen i väsentliga frågor är ur takt med det som nu händer i Europa. Här i Sverige vill den borgerliga regeringen minska det fackliga inflytandet, minska kollektivavtalens roll, samtidigt som kollektivavtal får sitt genombrott i EG:s regelsystem och samtidigt som man i Maastricht ger ökad vikt åt arbetslivsfrågor och fackligt inflytande. I doktrinärt nyliberalt nit vill nu också regeringen i Sverige avlöva samhället resurser och instrument i industripolitik, näringspolitik och forskningsfrågor. Det är samtidigt som just forskning, infrastruktur och industripolitik med ett väsentligt samhälleligt engagemang blir en allt viktigare del av EG:s utveckling i den fas vi nu kan se framför oss. Herr talman! Det finns en logik i denna utveckling inom EG. Det är en logik som uppenbarligen Bildtregeringen inte begriper. Att dessa frågor nu får ökad tyngd i EG har att göra med att besluten om den stora harmoniserade ekonomiska inre marknaden skall bli verklighet om bara ett år. Alla vet att den marknaden, som på många sätt innebär ekonomiska fördelar, också kommer att medföra en i vissa avseenden häftig strukturomvandling och stora omställningsproblem för många människor, företag och regioner. Därför kräver just införandet av den harmoniserade marknaden att man också bygger upp en industripolitik, regionalpolitik och forskningspolitik och ger den sociala tryggheten och arbetslivsfrågorna ökad vikt, för att kunna se till att strukturomvandlingen inte kommer att drabba människor och företag på ett sätt som skadar och lämnar svåra ärr i samhällena. Det gäller också att skapa nya arbetstillfällen genom att stimulera och hjälpa fram ny teknologi, ny framtidsinriktad forskning och nya branscher som kan ta vid i stället för dem som i strukturomvandlingen kommer att försvagas eller försvinna. Denna politiska logik, som i hög grad präglar EG:s nuvarande dagordning, är någonting som tydligen, tyvärr, den svenska Bildt-regeringen inte har fantasi att förstå. Vi socialdemokrater kommer att mycket noga följa den medlemskapsförhandling som nu tar vid. Vi kommer att ställa krav på förhandlingen i sådana frågor där utfallet kan bli olika beroende på hur förhandlingarna förs. Det gäller exempelvis regionalpolitiken, vissa delar av arbetsrätten, konsument och livsmedelspolitiken, och det gäller inte minst frågor om hälsa och miljö och de övergångsregler som kommer att aktualiseras i samband med att EES-avtalet skall ersättas av medlemskapsregler. Det är också viktigt, menar vi, att Sverige tar med sig in i EG sina goda kontakter med länder i tredje världen och att vi inte gör oss urarva när det gäller relationerna med folk, rörelser och länder utanför Europa. Det är inte avskalade och inåtvända som vi skall komma till EG. I så fall är uttrycket europeisk identitet bara banalt och torftigt. Det är den andra traditionen i Europa som bör vara vår, den utåtriktade, den generösa. I vissa viktiga frågor kan och bör Sverige agera redan innan medlemskapsförhandlingarna börjar. Elva medlemsstater har antagit den sociala stadga som länge blockerats av Storbritanniens konservativa regering. Det innebär att inom EG nu öppnas möjligheten att föra framåt frågor om arbetslivets förhållanden, fackligt inflytande på Europaplanet etc. Målen för den sociala stadgan har också diskuterats mellan EFTA och EG inom ramen för EES-förhandlingarna. När nu EES-avtalet synes bli verklighet borde den svenska regeringen omgående inom EFTA och med EG lägga förslag om att EFTA-länderna ansluts inte bara till den ekonomiska marknaden utan också till den sociala stadga som ger möjligheter att i olika avseenden även tygla denna marknad. Inom EG är nu spörsmålet om hur man skall kunna stärka den bristfälliga demokratiska strukturen en huvudfråga. Den har varit väsentlig inför Maastricht. De socialdemokratiska partierna har på olika sätt deklarerat att arbetet med att ytterligare förstärka demokratin inom EG blir en huvuduppgift under den period som nu följer fram till nästa regeringskonferens 1996. Det handlar om att stärka Europaparlamentets ställning i förhållande till Ministerråd och Kommission. Men det handlar också om att förstärka kopplingen mellan Ministerrådet och de folkvalda nationella församlingarna. Det är en viktig fråga också för Sverige. Och vi kan förbereda oss för EG-medlemskapet i det här avseendet genom att ge den svenska riksdagen en betydelsefull roll såväl när det gäller medlemskapsförhandlingen som sedermera under medlemskap. Goda och praktiska förebilder för en förankring i riksdagen av EG-arbetet finns t.ex. i det danska utskott som nu har blivit vanliga i EG-riksdagarna. Här i Sverige föreslår oppositionen en motsvarande funktion i den svenska riksdagen. Regeringspartierna bör tillmötesgå kravet på ett EG-utskott i riksdagen och inte onödigt begränsa kontakterna mellan regering och riksdag när det gäller medlemskapsförhandlingen. Detta är inte enbart en fråga om hur vi bäst organisatoriskt förbereder oss här i vår riksdag och regering. Det handlar också om hur Sverige skall förbereda sig när det gäller den svåra och väsentliga frågan om att förankra beslut som fattas långt bort från folkvalda nationella församlingar. Därför är den svenska diskussionen om ett EG-utskott i riksdagen en del av den debatt som nu förs runt om i Europa om på vilket sätt EG:s institutioner skall kunna demokratiseras och hur folkvalda församlingar skall få ökat inflytande i alla länder. Det gäller medlemsländer i EG såväl som Sverige, som är kandidatland. Jag hoppas därför att den här frågan inte skall fastna i prestige och onödiga konflikter utan att vi kan räkna med ett tillmötesgående mot oppositionen i Sverige från regeringens sida när det gäller att tillskapa ett EG-utskott i riksdagen.

Herr talman! Ärade åhörare! År 1995 blir Sverige förhoppningsvis medlem i en marknad med 380 miljoner innevånare, där varor, kapital, tjänster och personer kommer att röra sig fritt över gränserna. Till detta kommer ett internationellt samarbete om miljö, forskning, arbetslivsfrågor och konsumentskydd. Här gäller det också ett gemensamt regelverk för alla berörda länder. Det är inte att undra på att vi har fått se många turer och upplevt många intensiva förhandlingar kring det EES-avtal som nu står inför sitt slutgiltiga godkännande. Det är meningen att det, om tidtabellen håller, skall träda i kraft den 1 januari 1993. Vilka möjligheter öppnar inte det för oss! Vi i Ny Demokrati stöder helhjärtat regeringens linje när det gäller såväl EES-avtal som Sveriges anslutning till EG. Självfallet finns det olika uppfattningar i en rad frågor inom avtalets ram. Bara tolkningen av regelverket, rättsakterna, omfattar inte mindre än 12 000 s. Hur ser vi nu i Ny Demokrati på problemen och möjligheterna inför EES-avtalet och Sveriges anslutning till EG? Det är självfallet endast som en del av Gemenskapen som Sverige har möjligheter att påverka utvecklingen. Den svenska industrins konkurrensförmåga inom EG-marknaden måste stimuleras genom sänkta skatter och arbetsgivaravgifter samt en ökad produktivitet genom minskad sjukfrånvaro. Där har regeringen redan startat arbetet genom positiva skattelättnader för företagen. Karensdagar eller andra, bättre lösningar när det gäller sjukförsäkringen kommer förhoppningsvis att få gynnsam påverkan på produktionskostnaderna. Vi anser emellertid att ytterligare sänkningar av kapitalbeskattningen ned till EG-nivån 20 % och en successiv sänkning av arbetsgivaravgifterna måste genomföras. Inte minst viktigt är att regeringen fortsättningsvis också medverkar till att främja de mindre och medelstora företagens konkurrensvillkor inför den gemensamma marknaden. Inom EG finns redan många stödformer just för de mindre företagen. Dessa stödformer satsar man på och utvecklar deras potential. Andra villkor som omgående måste uppfyllas för att göra elintensiva industrier konkurrenskraftiga här hemma är en sänkning och successivt avskaffande av energiskatten på el och borttagande av kilometerskatten, för att motverka de höga transportkostnaderna. Låt mig fortsätta med våra tankar kring konkurrensens betydelse för oss konsumenter. Det behövs konkurrens överallt, även inom politiken. Det har vi redan märkt. Riksdagen har nyligen godkänt utformningen av PBL, som öppnar möjligheterna för en fri etablering av exempelvis lågprisbutiker inom livsmedelssektorn. Inte minst intressant är att detta öppnar vägen för internationella butikskedjors etablering och konkurrens med ICA och KF, eftersom det nu också är fritt fram för utländskt ägande inom näringsliv och handel. Konkurrensutredningens förslag till ny lagstiftning är ju under utarbetande för anpassning till EG:s regler, där i princip allt som begränsar konkurrensen är förbjudet. Förslagen i denna proposition, som vi ser fram emot, kommer förhoppningsvis att kunna äga tillämpning fr.o.m. den 1 januari 1993. Kanske kan vi äntligen få en rejäl sänkning av priserna på mat, byggmaterial och jeans. Vårt inträde i EG och den förändrade europeiska hotbilden kommer naturligtvis också att påverka Sveriges roll som tidigare neutral stat. Vi ser positivt på Sveriges möjligheter att komma in i ett europeiskt säkerhetssystem. Vi kommer tack vare det, om allt går väl, även att kunna sänka våra framtida försvarskostnader. Inte minst är det viktigt att en sådan här utveckling samtidigt öppnar positiva utvecklingsmöjligheter för vår högteknologiska försvarsindustri i olika samarbetssammanhang. Så några ord om jordbruket. Vi hävdar att fria, oberoende företagare som kan konkurrera på en fri marknad ger de bästa förutsättningarna. Härvid utgör lantbrukarna inget principiellt undantag. Vi är medvetna om att anslutningen till EG kan innebära att vissa av principerna inte kan tillämpas fullt ut. Det blir då en uppgift för Sverige att inom EG kraftfullt verka för att dessa principer genomförs. Först då får vi en kostnadseffektiv produktion av livsmedel på sunda och affärsmässiga grunder. Som medlem i EG får vårt land också möjligheter att påverka de globala miljöproblemen beträffande luft och vatten. Inte minst gäller detta Östersjön och det förhållandet att kontinentens alla föroreningar faller ned över skogar och sjöar i vårt land. Men dessa problem kommer också att öppna möjligheter för vår teknologi och industri att exportera know-how och utrustning till EG marknaden, även om detta kanske är allra mest aktuellt när det gäller Östeuropa. För att spinna vidare på Östeuropa vill jag säga att vi är övertygade om att vårt land som medlem i EG har goda möjligheter att medverka till ett intensifierat Östeuropasamarbete med delaktighet i denna stora potentiella marknad. Ett av de mer intressanta områdena där EG marknaden verkligen kommer att påverka och förändra vårt samhälle är väl utbildningen och forskningen. Tiden medger kanske inte att jag går in på vissa tankegångar som jag hade tänkt utveckla. Jag går i stället över till att prata litet grand om att vårt inträde i EG-marknaden ställer många krav på anpassning av utbildningen. Tänk bara på kravet om fri upphandling, som finns med i bilden! Dessutom kommer vi att ha ett utomordentligt stort behov av kunniga jurister. Vi kommer att behöva 500 à 1 000 språkkunniga jurister som skall tränga in i EG-problematiken och lotsa företagen genom den paragrafdjungel på 12 000 sidor som man har att arbeta med. Med vårt inträde i EG skapas förutsättningar att positivt påverka den sociala samvaron i Sverige och minska den svenska sjukan, dvs. ensamheten. Med den öppnare alkoholpolitik som vi pläderar för kommer det att bli möjligt att köpa öl och vin i livsmedelsaffärerna, antingen en del politiker vill det eller inte. Vi kommer att kunna gå ut och träffas på restauranger och pubar utan att ruinera oss. Vi ser ingen fara i detta öppnare, roligare samhälle. Visst måste de här förändringarna kombineras med en vettig information kring alkoholen just till våra yngre medborgare, barn och ungdomar. Men vi behöver inte måla fan på väggen när det gäller våra möjligheter att anpassa oss till mer positiva och nya alkoholvanor. På tal om information efterlyser jag ett samlat grepp från regeringen kring EES-avtalets och EG:s betydelse för olika intressegrupper här i landet. Som det nu är, har det varit upp till massmedia att spekulera och tolka vad den gemensamma marknaden egentligen betyder för individen och medborgarna. Vad vi behöver, snarast, är t.ex. en vettig och enkel information hem i brevlådan, kombinerad med lättsamma pedagogiska förståeliga program i radio och TV om EG:s betydelse för mig och min familj. Detta gäller den enskilda konsumenten, självklart. Andra intressegrupper måste man tala vid och arbeta mot med andra medel. Näringslivets företagare och ansvariga inom den offentliga sektorn behöver verkligen en anpassad information inför vårt inträde i den gemensamma marknaden. Naturligtivs har branschorganisationerna tagit tag i det här själva och har en hel del på gång. Men vad jag saknar är det samlade greppet, den samlade styrningen. Det här är ju en informationsverksamhet som måste pågå under en längre tid och som redan borde ha varit i gång på ett annat sätt än det vi har mött i massmedia. Just okunskapen om EG kan skapa rädsla och osäkerhet hos väldigt många vanliga människor i verkligheten, och det skulle naturligtvis få ödesdigra konsekvenser, som i sin tur skulle få svåra konsekvenser i den folkomröstning som kommer. Vi efterlyser därför någon form av speciell informationsenhet som snarast får regeringens uppdrag att svara för ett snabbt genomförande av en heltäckande information kring EG. Herr talman! Till sist: Inte minst vi i riksdagen, riksdagens alla ledamöter, behöver mycket mer av förenklad information kring den här svåra problematiken.

Herr talman! Det senaste inlägget visar väl på nödvändigheten av en saklig information i EG frågan. Jag tror att det är förödande för debatten att det råder sådan okunskap om vilka frågor som egentligen hör till medlemskapsfrågan och vilka som inte gör det. Om det vore så i Sverige att vi hade en politisk majoritet för att slopa monopolen för alkohol, skulle vi göra det helt av egen kraft. Om vi hade en majoritet i Sverige för att vilja sänka priserna på restauranger vad gäller öl och vin -- mat också för den delen -- står det oss fullt fritt att göra det. Detta har ingenting att göra med medlemskapet, och det visade väl också den drive som restaurangerna gjorde för ett tag sedan när de hade ''EG-priser'' och många gick ut och både åt och drack och säkert hade väldigt trevligt. Det visade i själva verket på att detta har ingenting med medlemskapsfrågan att göra. Detta står oss fullt fritt att göra om vi själva vill. Så mer information behövs säkert. När jag gick upp i talarstolen, fick jag en medkännande kommentar från en kollega som sade: Känner du inte grupptrycket? Jag antar att han menade: Skall du nu gå upp och säga nej igen, när alla andra är så entusiastiska? Det känner jag ju, men jag känner också att jag är representant för en mycket stor och bred och växande opinion utanför denna sal och utanför detta hus. Det finns många människor som känner stor tveksamhet inför EG-medlemskapet, som börjar formera sig i stora skaror och som faktiskt säger nej. Jag får väl också känna mig som representant för de riksdagsledamöter i andra partier som jag vet är mycket kritiska och också direkt uttalade motståndare men som inte får lov att uppträda, i den här församlingen åtminstone, och uttala avvikande meningar. Det är heller inte bra för debatten. Jag vill också säga att i vänsterpartiet är vi för ett ökat europeiskt samarbete -- med den del av Centraleuropa och med Östeuropa. Vi är för ett ökat internationellt samarbete och globala perspektiv över huvud taget. Vi är övertygade om att Sverige som land har något att bidra med i den internationella diskussionen, för att flytta fram positionerna vad gäller mänskliga rättigheter, fred, solidaritet, miljöfrågor och miljöhänsyn. I alla de frågorna har Sverige mycket att bidra med i den internationella debatten, och vi vill att Sverige skall kunna fortsätta att vara ett aktivt och offensivt land i de här avseendena. Det är bl.a. därför vi säger nej till ett medlemskap i EG, eftersom det innebär att vi inte längre kan tala med en egen röst. Vi är för ett internationellt samarbete, men vi anser att det måste bygga på varje lands självbestämmanderätt, och det måste bygga på internationella organisationer som är organiserade enligt demokratiska metoder, med insyn och kontroll över makten. Det här stämmer då inte överens med den bild som vi i dag kan se av det framväxande EG. Jag har diskuterat frågan om information många gånger tidigare och ställt krav på information från regeringen. Den har uteblivit. I dag är trycket starkt från en allmänhet och en opinion som vill veta, som vill få en allsidig belysning av den här frågan, som vill höra för och emot, som vill få en problematiserad bild och inte bara en propagandabild. T.o.m. skolorna har slagit larm. 90 % av utbudet i skolinformationen är framställt av Arbetsgivareföreningen. Det har inte bekymrat vår skolminister, tyvärr, men det bekymrar Lärarnas riksförbunds ordförande som tycker att regeringen i detta avseende har ett ansvar. Jag anser det också. Regeringen har ett ansvar för att olika organisationer -- bildningsförbund, politiska partier, ja och nej-organisationer -- får pengar till sitt förfogande för att gå ut och informera och bedriva den kampanj som måste föregå en folkomröstning. Så jag vill i dag igen be om svar på frågan: När kommer beskedet från regeringen om hur den här processen skall gå till inför folkomröstningen? Hur -- och framför allt när -- tänker regeringen ta ansvaret och säkerställa att det blir en alternativ information, dvs. så att organisationer kan ansöka om bidrag för att genomföra sina informationsprojekt? Så till frågan om EES-avtalet, som nu för andra gången har blivit färdigt. Vi får väl se om det blivit riktigt färdigt den här gången. Det är ju inte helt klart ännu. Men kritiken mot EES-avtalet har ju varit förödande. LO-Tidningen skriver: ''Turerna kring EES-avtalet har i praktiken artat sig till att bli förödmjukande, rent av löjeväckande, för alla inblandade parter. - Under alla omständigheter blir EES-avtalet en halvmesyr jämfört med de stolta planer som framförallt EFTA-länderna, inkl. Sverige, hyste om ett gemensamt inflytande i EG/EFTA samarbetet som EES skulle skapa. Så blir det inte. EFTA-ländernas inflytande inom ramen för EES är i praktiken reducerat till ett knappt skönjbart minimum.'' Två personer som utnämnts, åtminstone av Göteborgs-Posten, till våra främsta representanter på EG-rätt, professor Ulf Bernitz och docent Göran Lysén, ''är överens om att förhandlingsresultatet är en bra bit från de mål som Efta satte upp''. De säger: ''Avtalet är mera av en övergångslösning, än vad som var Eftas avsikt''. Det har tecknats en mycket samstämmig bild av att resultatet är undermåligt, och jag instämmer i den kritiken. Det är fjärran från de stolta deklarationer som dåvarande handelsministern Anita Gradin gjorde från den här talarstolen -- att vi vill ha en integration, en harmonisering på alla områden, under förutsättning att vi får behålla våra strängare regler vad gäller miljö, hälsa och säkerhet, och under förutsättning att vi får ett rejält inflytande i beslutsprocessen. Ingen av dessa förutsättningar har uppfyllts. Därför säger vi i vänsterpartiet med all säkerhet nej till den proposition som skall komma om ett godkännande av EES-avtalet -- just för att det inte ger oss det som var förutsatt. Jag vill fråga Ulf Dinkelspiel: Är det regeringens uppfattning att detta avtal över huvud taget står på egna ben? Om man vill ha ett närmande till EG i form av ett EES-avtal och vill få tillgång till den inre marknaden, kan man då använda sig av detta avtal separat, så att säga? Det görs ju i dag många uttalanden om att eftersom avtalet blev så dåligt kan det inte stå på egna ben, utan det är bara ett övergångsarrangemang till dess att Sverige blir medlem. Alla som vill att Sverige skall bli medlem använder EES-avtalets brister för att propagera för ett medlemskap. Om detta är det faktiska läget, tycker jag att det vore ärligare av regeringen att säga så -- säga det som Sveriges EG-ambassadör sade till mig vid en videokonferens från Bryssel i går, nämligen att EES-avtalet är ett hängavtal; det ger ingen suveränitet. Han menade att om man säger nej till EES-avtalet, så säger man också nej till ett medlemskap. Man kan inte se EES-avtalet som ett självständigt avtal, som i sig innebär tillräckliga fördelar, utan man måste se till helheten. Då borde det ju egentligen vara ärligare att ordna en folkomröstning om EES-avtalet -- om det är så intimt förknippat med EG-medlemskapet att det inte kan stå på egna ben. Jag vill höra om det är regeringens uppfattning. Jag tror nämligen att det är mycket viktigt att vi här gör en skillnad. Enligt min uppfattning är EG medlemskapet någonting betydligt större och vidare, eftersom det också, efter mötena i Maastricht, innebär ett medlemskap i Europeiska unionen. Jag tror också att det är viktigt att man från regeringens sida klargör att den medlemsansökan som en majoritet av den svenska regeringen valde att ställa sig bakom, nämligen en ansökan om medlemskap i EG, den Europeiska gemenskapen, har spelat ut sin roll. I dag ansöker man om medlemskap i Europeiska unionen, dvs. medlemskap i den inre marknaden, medlemskap i den ekonomiska monitära unionen, och medlemskap i det utrikes och säkerhetspolitiska samarbete som på sikt har som mål att forma en gemensam armé. Det innebär att man söker medlemskap i en västeuropeisk union, en stormakt med alla dess beståndsdelar, inkl. bristen på demokrati i dess eget regelverk. Det innebär att den röst som blir Sveriges, och som socialdemokraterna av någon anledning tror skall kunna ljuda så högt i EG, kommer att formas i EG:s ministerråd. Där sitter företrädarna för EG:s medlemsländers regeringar, inga andra. De som kommer från befolkningstäta länder har många röster, de ministrar som kommer från litet glesare befolkade länder, som Sverige, har få röster. Allt fler beslut fattas med majoritet. Besluten blir gällande i samtliga länder, oavsett om man har en annan åsikt. Detta får ju stora konsekvenser för alla de frågor som berördes i den föregående debatten, som handlade om utrikespolitiken i stort. Det får konsekvenser för biståndspolitiken, för flyktingpolitiken, för sanktionspolitiken, för nedrustningspolitiken och för den internationella handelspolitiken -- för Sveriges möjligheter att teckna egna avtal med andra handelsmarknader utom EG. Sverige skulle inte kunna teckna egna avtal med USA-marknaden, med Japanmarknaden, med tredje världens länder, med de framväxande samarbetsorganisationerna i Central och Östeuropa. Vi blir då en del av EG:s handelsmarknad, och skall förhålla oss med en röst i alla internationella sammanhang. Och den rösten formas i EG:s ministerråd, där vi dessutom inte har någon insyn över huvud taget. Det folkvalda parlamentet, som för oss kan föra tanken till något demokratiskt, är politiskt tandlöst och har ingen beslutanderätt -- kan inte avsätta detta ministerråd. Även om EG-parlamentet skulle få mer att säga till om, har Sverige en mycket blygsam del också där. Jag tror att Sverige bland de ca 540 delegater som finns där skulle få 16, som då är uppdelade på samtliga politiska partier. Kontentan av den analys som vi gör av vad ett medlemskap innebär är att svenska folkets röst i EG kommer att reduceras till den sittande regeringens röst, och att Sveriges röst i världen reduceras till EG:s röst. Det kan man kalla för brist på demokrati.

Herr talman! Ja, Gudrun Schyman, vi kan ha EG priser utan EG. Vi kan ha allt vi vill, bara vi säger nej, anser Gudrun Schyman. Den stora, breda, växande opinionen talar Gudrun Schyman om. Det är det gamla vanliga nej tack-gänget som talar. Vår inställning är att vi skall se och ta vara på möjligheterna, tro på utvecklingen, jobba för framtiden. Sverige är konkurrenskraftigt inom EG. Vi kan mycket, om vi bara vill -- var så säker. Utanför EG tappar vi chansen att vara med och påverka direkt.

Herr talman! Det var intressant att höra vad Bengt Dalström sade. Jag tror inte att vi skall göra denna diskussion till en energipolitisk diskussion, även om man kan anlägga internationella aspekter på energipolitiken. Det görs också här. Då handlar det om att säkra den kärnkraft som finns under den tid den måste överleva. För vår del handlar det om ett internationellt arbete för att avveckla kärnkraften, eftersom den medför så stora faror och risker. De ståndpunkter ni för fram i denna debatt visar på nödvändigheten av att sortera ut vad som har att göra med medlemskapsfrågan och vad som inte har det. Det är ganska poänglöst att i EG-debatten hänga på en mängd svulstiga formuleringar som: Blir vi medlemmar i EG bryter vi ensamheten. Då får människor gå ut på krogen och ha trevligt i stället. Om vi säger ja till ett EG-medlemskap får vi en framtid. Det är fullständigt poänglöst att lägga in sådana formuleringar. De har inte med medlemskapet att göra. Medlemskapsfrågan i koncentrat är: Skall vi bestämma själva över vår framtid, eller skall vi lämna över en stor del av de politiska beslut som vi i dag fattar i Sveriges riksdag till ett odemokratiskt och överstatligt organ i Bryssel som heter Ministerrådet? Jag förstår att man kan vilja det. Det finns politiska partier här som genom detta beslut får sina partiprogram uppfyllda. De har propagerat för detta länge. De propagerade för att Sverige skulle gå med i EEC, som det hette då. De tyckte att Sverige skulle gå med i NATO. De vill att Sverige skulle vara med i en västeuropeisk försvarsallians, osv. Jag har full respekt för att man kan ha den åsikten, men jag delar den inte. Jag blir arg när människor går ut och säger att detta inte är vad det handlar om. De försöker lägga ut dimridåer och säga att det handlar om någonting annat. De säger: Om det är vad medlemskapet innebär, då vill vi inte, men vi skall gå med och se till att det inte blir så. Det är en fullständigt befängd diskussion. Vi har fakta, inte minst från mötet i Maastricht, om vad EG är och har ambitionen att bli. Det kan vi hålla oss till. Det vore bra för debatten om vi höll oss till det och lade de stora fluffigheterna åt sidan. De drivs ändå i SAF:s kampanjer på alla affischpelare. Vi behöver inte ägna tid i kammaren åt det.

Herr talman!Det är bra när eleverna lär sig av lärarens föreläsningar. Det är däremot inte bra när de inte förstår vad läraren har sagt. Gudrun Schyman säger att hon håller med mig, men hon drar inte konsekvenserna av det, och det måste bli underbetyg till den eleven. Jag vill påpeka ett par omständigheter som gör att Gudrun Schyman blottlägger sin okunskap om vad EG är. Hon talar om att man skall gå in i ett EG som man inte visste vad det blev. Säg någon sak i livet, Gudrun Schyman, som man vet vad det blir. Allting är utveckling och dynamik. EG har verkligen genom sin utveckling åskådliggjort sin beredvillighet att vara utvecklande och dynamiskt. Dessa begrepp, utveckling och dynamik, sätter jag och mitt parti som en hedersetikett på den internationella utveckling som EG representerar. Man har viljan att pröva framtidens möjligheter och önskan att utveckla den egna organisationen så att den anpassas till framtidens villkor. Det är dynamik det, Gudrun Schyman. Det är något fint. Folkomröstningar har förekommit i EG-länder vid väsentliga förändringar. Jag kan inte precisera mer än att när enhetsakten antogs 1985 föranledde den folkomröstning i Danmark. Danmarks folk ställde sig bakom den utveckling som regeringen hade medverkat i. Det danska folket, som är ett litet folk och som sannerligen inte stämmer in på beskrivningen av de jättelika och förtryckande européerna, ställde sig alltså bakom ett EG-beslut som innebar att man inför majoritetsbeslut i EG processen. Det var ett djärvt folk, Gudrun Schyman, ett folk som trodde på dynamiken och utvecklingen. Till sist: Gudrun Schyman har åskådliggjort sin motvilja mot EG genom att hävda att EG skulle vara protektionistisk. Låt mig bara än en gång bedriva litet undervisning. EG har agerat mycket aktivt i den Uruguayrunda som pågår. Man arbetar med många arbetsgrupper -- jag tror att det är närmare bestämt 15 grupper -- och arbetsresultatet föreligger i de flesta av grupperna, kanske i alla utom en. Det betyder att den internationellt accepterade handelspolitik som mer än 100 nationer därmed ansluter sig till har också EG anslutit sig till. Det tragiska är ju att man inte har funnit en lösning tillsammans med USA på de jordbrukspolitiska problemen. Men med hänsyn till EG:s engagemang i GATT-rundan menar jag att Gudrun Schymans påstående har förlorat i sanningsenlighet.

Herr talman! Nic Grönvalls försvar för den svenska borgerliga regeringens politik här hemma var utomordentligt dåligt. Eftersom Nic Grönvall normalt är en klok person föreställer jag mig att det var därför att hans argument var så svaga som han höjde rösten kraftigt och i diskussionen använde helt onödiga invektiv som falskhet, ogrundade påståenden och annat. Nej, Nic Grönvall, det är inte på det sättet att sådant förekommer. Det pågår en debatt som inte bara den borgerliga regeringen utan också kloka riksdagsmän som Nic Grönvall är omedevetna om. Många är oroade av att den svenska regeringen nu vill försvaga de fackliga organisationernas inflytande här i landet. Regeringen går ut med direktiv enligt vilka man faktiskt vill minska fackets inflytande och roll -- det gäller kollektivavtalens ställning osv. Det är inget påhitt, Nic Grönvall, av mig i denna kammare att sådant förekommer. Det finns en upprördhet och en oro i den svenska fackföreningsrörelsen för vad sådana nyliberala initiativ som tas inom den nuvarande regeringen kan leda till. Jag tycker det finns goda skäl att påpeka att den utveckling som man vill åstadkomma i Sverige går på tvärs mot den utveckling som nu sker i EG, där man inom allt större politiska grupperingar förstår värdet av fackligt inflytande och även värdet av det som är den svenska modellen, nämligen kollektivavtalens ställning. Därför tycker jag det är bekymmersamt när man här hemma för en politik som den jag har omnämnt. Men det är också perspektivlöst, och detta är den andra delen av den kritik jag framfört. När man i de propositioner som lades i höstas om näringspolitiken och annat minskar, dogmatiskt och ideologiskt, den svenska statens inflytande och vill överlämna sådant åt marknaden som traditionellt hos oss har varit viktiga samhälleliga insatser just för att kunna tygla marknaden, då menar jag att regeringen gör Sverige svagt på två sätt. Först och främst sker det genom att man minskar våra egna resurser och våra möjligheter att möta den strukturomvandling som, enligt vad alla vet, blir en del av EES-avtalet. Att det genom avtalet blir en kraftig strukturomvandling har, som jag har sagt, varit en given förutsättning. Det gäller också att kunna möta den harmoniserade marknaden och den strukturomvandlingen med samhälleliga insatser. -- Det är den ena aspekten. Den andra är följande. Vi som vill bli medlemmar i EG är beredda att lämna över suveränitet -- inte minst i en ekonomisk-monetär union kommer vi att få lämna över suveränitet från vårt land. Det är vi beredda att acceptera. Då är det oklokt att nu avlöva den svenska staten och beröva den andra instrument som det kan vara värdefullt för en nation att ha i en situation när en ekonomiskmonetär union har införts. Det hoppas jag att Nic Grönvall trots allt förstår.
Herr talman! Man kan ju säga att riksdagsdebatter inte vinner på kraftfulla ord och liknande. Jag skall gärna medge att jag inte heller tycker om det, och är det så att jag har använt onödigt kraftfulla uttryck skall jag ta tillbaka dem. Men när jag hörde Mats Hellström beskriva den sittande regeringens politik som vore den fientlig mot fackföreningsrörelsen tyckte jag att det var falskt. Jag står inte för en sådan politik, och jag tror inte någon moderat står för en politik som är antagonistisk mot ett fackligt inflytande över vårt gemensamma ekonomiska liv. Men det skall naturligtvis vara ett fackligt inflytande som avser de områden där facket skall vara verksamt. Den inriktning av politiken som Mats Hellström nu skildrar som en politik som är ur tiden i jämförelse med den i Europa förstår jag är de tankar som har framförts om att den svenska arbetsrätten i vissa hänseenden är negativ för en hel del företag. Vad man nu säger är att man inte vill acceptera en arbetsrätt som är negativ för arbetsmarknad och utveckling av framför allt små och medelstora företag. Hur man i den hållningen kan tolka in en fackligt fientlig hållning och dessutom en hållning som skulle vara ur tiden med Europas är jag inte förmögen att begripa. Jag har följt Europaarbetet länge, och jag kan erinra Mats Hellström om det som på sin tid kallades för Vredelingrapporten och som innehöll ett slags försök av en rapportör till EG att inom EG åstadkomma en arbetsrätt som liknade den som vi hade i Sverige. Vid den tidpunkten avvisades den rapporten. Men EG är, som jag har sagt så många gånger i denna debatt, fortsatt dynamiskt. EG har i dessa frågor ändrat hållning på ett sätt som är förmånligt och som för EG:s hållning i överensstämmelse med svensk hållning i dessa frågor. Jag kan inte se annat än att däri ligger en förstärkning av harmoniseringen och en förstärkning av den gemenskap som vi nu söker.
Herr talman! Det är bra att Nic Grönvall är beredd att ta tillbaka överdrivna ord. Jag kan be honom att ta tillbaka ett till: Ordet fientlig har över huvud taget inte använts i den här debatten, även om det förvisso förekommer i den allmänna debatten inom fackföreningsrörelsen om regeringens politik. Jag har inte använt ordet här, men Nic Grönvall använder det oavbrutet som ett citat av mig. Däremot har jag talat om perspektivlöshet, om att Bildtregeringen inte förstår den politiska logik som nu finns ute i Europa, och det hade jag kanske ändå hoppats att Nic Grönvall skulle göra. Den renodling av marknaden som 1980-talets beslut innebar och som var nödvändig -- jag tänker på de fyra friheterna, osv. -- föder naturligtvis när denna renodlade marknad skall börja verka krav på politiska insatser för att tygla marknaden. Nic Grönvall höll, tyckte jag, ett utomordentligt anförande om världens handelspolitiska historia. Det fanns väl en del att tillägga, men det var i stort sett pedagogiskt och intressant. Men nog borde Nic Grönvall till nästa debatt också kunna ta med ett politisk-historiskt perspektiv som hans anförande här saknade. 1990-talets dagordning i Europa kommer naturligtvis att handla om hur den marknad som, enligt vad vi är överens om skall finnas, skall kunna tyglas med politiska insatser. Då är det inte bra om Sverige har en regering som går på tvärs mot den utvecklingen. Vi hoppas ju att den svenska riksdagen skall vara klok nog att -- mot bakgrund av det opinionstryck som finns -- förstå att det inte var särskilt klokt av regeringen att starta med den nyliberala rusch som förekom under hösten, när man i många sammanhang hävdade att det var fråga om ett totalt skifte, osv. Jag hoppas att de partier i regeringen som hittills alltför mycket har fått böja sig under den nyliberala ideologin mer och mer kommer att gå tillbaka till den strömfåra där man anser att sociala insatser är viktiga, såväl i Sverige som i EG.
Herr talman! Till Mats Hellströms tal om perspektivlöshet tycker jag att det finns ett tillägg att göra som saknas i Mats Hellströms skildring av den politiska verkligheten, nämligen att politiskt innehåll inte är någonting som växer fram ur tomma intet -- politiskt innehåll växer fram ur varje enskilt samhälles förhållanden och ur politikers strävan att förbättra det samhället. Man kan, tycker jag, inte tala om perspektivlöshet när det gäller vardagspolitik. Strävan i vardagspolitiken är ju att göra det nuvarande samhället bättre, att vara dynamiskt förutseende när det gäller vad framtiden innehåller och erbjuder. När det sedan gäller det politiska kravet på insatser mot marknadens krafter skulle jag egentligen önska att Mats Hellström hade rätt till ytterligare en replik, så att han kunde säga att han ändå inte menar en återgång till kontrollekonomi eller planhushållning. Om han däremot med det menar en bättre konsumentpolitik, om han med det menar en stark känsla för miljökravens inflytande över handelsfrågor och producentfrågor har vi samma värdering, ja, då har regeringen och Mats Hellström samma värdering. Vi skall inte tillåta att handelns explicita krav på att få tillgodogöra sig alla vinster som marknaden kan ge går ut över konsument och allmänhet. Det finns nog i dag inte någon politiker som står för ett sådant budskap. Jag skulle vilja säga -- det kanske får bli en avslutning av mer allmänt innehåll och inte riktat till Mats Hellström -- att det är konkurrens som är EG:s främsta mål -- 85 och 86 §§ i Romtraktakten är skapade för att säkerställa konkurrens på fria och lika villkor. Låt oss aldrig glömma att den konkurrensens främsta vinnare är samhällenas konsumenter. Genom konkurrensen gynnas konsumenten. Konkurrensen är till för konsumenten. Det är ett av de starkaste skälen för att vi här i Sverige snarast skall tillämpa den konkurrensrätt som tillämpas i EG.